Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 4 a, 17, 18 a och i övrigt bifall till utskottets hemställan. På en punkt är civilutskottets majoritet särskilt kritisk mot regeringen, nämligen när majoriteten uttalar sig om bostadsbyggandets omfattning 1979, 1980 och 1981. Utskottet säger att det vill ha ett mer aktivt statligt intresse och ” skriver att regeringens ställningstagande röjer en passiv inställning. Vad är det då som utskottsmajoriteten sätter i stället? Det är absolut ingenting konkret. Efter att ha använt affekterade uttalanden stannar utskottet för att tillstyrka de formella ramar som regeringen föreslagit för 1980 och 1981. Först gör alltså utskottet negativa uttalanden för att i nästa sekund ansluta sig till de förslag som nyss kritiserats. Litet mer intressant blev det också när moderaternas representant, herr Strindberg, i början av debatten gick upp och sade att det var ett villkor att när man ökade bostadsbyggandet skulle man ha en större andel småhus. Men eftersom den andelen redan uppgår till över 70 96, tror jag knappast att socialdemokrater och centerpartister kan ansluta sig till moderaternas synpunkter, och då blir ju det här yttrandet ännu mer egendomligt. Här finns det alltså inget alternativ. Karin Ahrland och jag har i vår reservation nr 17 pekat på de viktiga satsningar som regeringen gjort för att öka byggandet. Det bör också noteras att de åtgärder som regeringen vidtagit har fått ett brett stöd vid genomförandet. Det viktigaste som hänt när det gäller bostadsbyggandet är att trepartiregeringen och folkpartiregeringen lyckats vända trenden i bostadsbyggandet. Den socialdemokratiska regeringen tillät ju att bostadsbyggandet halverades på några få år, och det har krävts kraftfulla åtgärder för att rätta till detta. Regeringen har lyckats, och detta positiva trendbrott är en viktig förändring som måste noteras. ä I det här sammanhanget kan vi också slå fast att regeringen lyckats öka ombyggnadstakten avsevärt. Den är nu uppe i drygt 23 000 lägenheter per år. Ökningen av ombyggnadstakten ger oss viktiga lärdomar för framtiden. Den lär oss att bättre tillvarata de stora resurser som ligger i äldre hus, och den ger värdefull erfarenhet av förnyelse av gammal bebyggelse och stadscentra. Totalt ger nybyggnationen och ombyggnadsverksamheten ett gott tillskott till vår bostadsmarknad. Självfallet är det önskvärt att vi ytterligare något ökar nybyggnationen. Men här har, som statsrådet betonat, kommunerna ett avgörande inflytande. Bakom en hel del kommuners passiva hållning ligger bl.a. de olyckliga följderna av den tidigare snabba utbyggnadstakten. Socialdemokraterna har en lång rad reservationer. En del av dem är, som tidigare påpekats, konkreta, men många tycks ha tillkommit bara för att man skall få många reservationer. När regeringen har satt till en beredning som skall se över de äldres problem, med förtur för boendet, talar socialdemokraterna om att praktiska resultat endast kan åstadkommas genom aktiva konkreta åtgärder och att regeringen skall ta initiativ för att man skall få översiktliga utgångspunkter för den kommunala bedömningen. — Det är just vad regeringen gör, men ändå finns det en s-reservation. Och när utskottet påpekar att vi snart får en proposition, som skall behandla de s.k. strimlade lånen, vill socialdemokraterna att regeringen skall ta initiativ. Jag kan fortsätta den här uppräkningen, men jag skall avstå från det. Det har framskymtat i debatten gång på gång, både från socialdemokratiskt håll och från vpk, att den nuvarande situationen på bostadsmarknaden leder till ökad privatisering och ett allt större enskilt ägande. Det är ett påstående som i allra högsta grad kan diskuteras. Den stora ökningen av flerfamiljshusbyggandet under de senaste 20 åren har ju lett till att det enskilda ägandet i detta område har minskat i mycket hög grad. För inte så länge sedan ägde enskilda 80 96 av flerfamiljshusen. I dag är siffran nere under 40 96, och det allmännyttiga ägandet är ungefär lika stort. Man kan knappast heller säga att överföring av lägenheter till bostadsrätt kan kallas privatisering. Får jag också något beröra vad de två senaste talarna från vpk har tagit upp här. Karin Nordlander har redovisat vpk:s syn på bostadsbidrag. Jag vill inte gå in på en diskussion i detalj om de här frågorna. Väldigt mycket av vad Karin Nordlander sagt kan bemötas med hänvisning till den debatt som förts tidigare, och det gagnar föga att upprepa den nu. Men det finns ett yttrande som statsrådet fällde här tidigare som jag tror att Karin Nordlander ändå bör ta fasta på. Statsrådet har redovisat att bostadsbidragen främst riktas till de grupper som har stor försörjningsbörda. Detta var också en genomgående ton i det Karin Nordlander sade när hon talade om bostadsbidragen. Både Karin Nordlander och Inga Lantz berörde också vissa andra saker inom boendet. De talade om speciella problem. Inga Lantz talade om boendemiljön, de handikappade, de äldre, energi, sociala problem av olika slag. Hon talade om att det finns alltför stora lägenheter i villor osv. Bara några påpekanden. Regeringen sökte redan förra året stoppa trenden att ytorna blev allt större i småhusen, genom att sätta spärr vid en viss lånegräns. Utskottet har också behandlat detta i år och begärt en redovisning av utfallet. Regeringen har på olika sätt sökt angripa spekulationen. En lång rad åtgärder redovisas både i propositionen och i utskottsbetänkandet. Regeringen har vidare anslagit pengar för att förbättra miljön. Inga Lantz tog upp vissa för speciella grupper mycket angelägna frågor: de äldre och handikappade t.ex. Utan tvivel behöver mycket göras här. Låt mig än en gång påpeka att regeringen för en tid sedan tillsatte en grupp som skall behandla de äldres situation i samhället. Där har boendet fått förtur. Det är ett viktigt och angeläget inslag, som man bör lägga märke till. Fortfarande har de handikappade många svårigheter i våra bostadsområden, men det kan också med fog sägas att det är få grupper som vi har försökt satsa så mycket på i fråga om boende som de handikappade. Vi får ibland kritik för att det har kostat alltför mycket att göra bostadsområden tillgängliga för de handikappade. Sammanfattningsvis, herr talman, vill jag säga att det fortfarande återstår mycket att göra när det gäller dessa miljöåtgärder men att också mycket har gjorts i regeringen i det avseendet. Det bör vi notera.
Herr talman! Jag måste protestera mot den beskrivning som herr Strömberg gör i frågan om boendet har blivit mera privatiserat eller inte. Det är märkligt att han kan påstå att privatiseringen i boendet har minskat — samtidigt som fördelningen av bostadsbyggandet automatiskt medför en större privatisering genom att ca 75 96 av produktionen består av småhus. Dessutom säger han att man har angripit spekulationen — samtidigt som regeringen fattar beslut om att göra det möjligt att föra in ytterligare delar av bostadsbeståndet i spekulationshärvan genom bildande av bostadsrätter. Vi vet att ett förvärv av en bostadsrätt i dag kostar 200 000-300 000 kr., om bostaden ligger i ett något så när bra läge inom Stockholm. Det tycker jag att man kan kalla spekulation — vad skulle det annars vara? Jag vill alltså kraftigt protestera mot de två påståenden som här gjorts beträffande privatiseringen och beträffande ägandeförhållandena och spekulationsverksamheten.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att det under senare år har överförts ett stort antal lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt. Den största potten av dessa har överförts i ett område som både Inga Lantz och jag känner mycket väl till, nämligen Hallunda. Där låg insatsen vid överförandet på mellan 1 000 och 2 000 kr. Det är den typen av överföring av bostadsrätt som är aktuell och som utredningen syftar till. Jag tror inte att man kan säga att en ökning av andelen bostadsrätter leder till en högre grad av privatisering. Bostadsrätten bygger ju på att man tar ansvar inte bara för sin lägenhet utan också för hela huset och för boendemiljön, i samarbete med de omkringboende. Jag har inte uppfattat det så att vpk är så kritiskt mot bostadsrätten som vad som nu framgår av fru Lantz yttrande.
Herr talman! När det gäller de bostäder som det var fråga om i Botkyrka visade det sig att de hade stigit mycket kraftigt i pris när de såldes i den andra omgången — kanske inte upp till 200 000 kr. men ändå med mycket stora belopp. Det är alltså samma förhållande med dessa bostadsrätter som med övriga, även om spekulationen ligger på en lägre nivå.

Herr talman! I motionen 1606 har föreslagits att regeringen snabbt skall lägga fram förslag om stöd för byggande av samlingslokaler i Umeå. Vad som avses är det planerade kulturhuset där. Denna fråga är påträngande inte bara för tillgodoseendet av behovet av samlingslokaler i Umeå utan även i hög grad för att stimulera utvecklingen av ett kulturellt centrum i hela övre Norrland. Utskottet avstyrker emellertid motionsyrkandet. Det har nu upprört sinnena i Umeå, och det tolkas i lokaltidningarna i dag som en dödsstöt för tankarna på ett nytt Folkets hus i Umeå. Min tolkning av utskottets skrivning är en annan, och det är för att markera det som jag tar till orda i detta sena skede. Utskottet skriver att riksdagen av principiella skäl inte bör ta ställning till enskilda låneoch bidragsprojekt, men framhåller vidare att dess förslag inte påverkar bostadsstyrelsens möjligheter att pröva ett stöd till projektet i fråga. Jag uppfattar detta så att utskottets behandling av ärendet inte på något sätt försvårar möjligheterna att tillgodose behoven i Umeå. Företrädare för Umeå kommun har nyligen uppvaktat utbildningsministern och budgetoch ekonomiministern i detta ärende. Dessa har utlovat ett besked om regeringens ställningstagande i frågan om att medverka i det här fallet. Det är av flera skäl angeläget att lokalbehovet i Umeå kan tillgodoses utan ytterligare tidsutdräkt. Jag hoppas därför att regeringen inom kort kan medverka till en positiv lösning. Det vore värdefullt, med hänsyn till den information som i dag har lämnats i massmedia, om utskottets talesman ville bekräfta att civilutskottets ställningstagande lämnar möjligheter öppna för snara lösningar av den här frågan. Jag vill tillägga att jag tycker det är riktigt att tillsätta en utredning, som utskottet föreslår, angående villkoren för bidragsgivningen till sådana här större projekt. Men det får inte medföra att färdigplanerade projekt läggs på is i avvaktan på utredningen. En sådan utveckling skulle leda till en olycklig anhopning av stora projekt, som då efter några år skulle stå och trängas i kön för statliga bidrag.

Herr talman! Jag skall bara svara Georg Andersson att utskottets skrivning skall läsas som han har gjort här. En förutsättning är ju att projektet är sådant att det i vanliga fall går in under bestämmelserna för samlingslokaler, och då har bostadsstyrelsen att pröva det. Därför skall inte utskottet och riksdagen gå in på en speciell fråga. Skulle man kollidera med ramarna är det en sak i första hand mellan bostadsstyrelsen och regeringen, och om så eventuellt behövs får regeringen återkomma till riksdagen med begäran om anslag på någon av tilläggsstaterna. Utskottets ställningstagande skall alltså inte tolkas på det sätt som Georg Andersson har refererat att det tolkats på i lokalpressen.

Herr talman! Sällan torde så många ord ha tillgripits för att beskriva så litet som vad justitieutskottets majoritet använt i betänkandet 28, i skildringen av borgerliga insatser mot den organiserade och den ekonomiska brottsligheten. Drygt fem sidor i betänkandet har man ägnat åt denna i sak så magra redovisning. Jag skall ur ordflödet sålla fram vad den borgerliga majoriteten vill beskriva. Den första sidan använder man för att tala om att regeringen sedan 1977 har avdelat 55 polismanstjänster, av vårt lands nära 17 000 poliser, i kampen mot den organiserade och den ekonomiska brottsligheten. I år vill man plussa på med ytterligare 33 polismanstjänster. | Den andra och den tredje sidan i denna del av betänkandet ägnar majoriteten åt att beskriva socialdemokraternas och kommunisternas motioner samt den samarbetsgrupp som bildats mellan polisen, åklagar-, skatteoch tullmyndigheten samt den arbetsgrupp som rikspolisstyrelsen tillsatt, i kampen mot ekonomisk brottslighet. Den fjärde och den femte sidan ägnas åt att beskriva alla förslag om lagändringar som har lämnats till regeringen senare år. Men det finns bara något enstaka exempel på att förslag har gått vidare från regeringen till riksdagen. Man har en känsla av att man på borgerligt håll är nöjd med att man har fått förslag — sedan har regeringen inte vågat ta ställning till förslagen och lägga propositioner. Ja, ärade kammarledamöter, detta är allt. Skulle jag mot förmodan ha utelämnat något konkret i denna redovisning hoppas jag att utskottsmajoritetens talesman rättar mig. Men jag tror inte att det blir något tillägg — insatserna är inte mer omfattande än som jag har beskrivit dem. Men det gäller att ur mängden av ord i betänkandet plocka fram det konkreta. Den kritik som jag i fjolårets debatt riktade mot de tre borgerliga partierna för bristande vilja och avsaknad av kraft att ta itu med den ekonomiska brottsligheten i vårt land finns det anledning att förstärka i år. Regeringen har nämligen under det år som gått fått många nya förslag till lagstiftning mot denna brottslighet, men bara marginella delar har formats i förslag till riksdagen. Brottsförebyggande rådet har sedan början på 1978 överlämnat fem förslag till åtgärder — främst lagstiftningsändringar — mot den organiserade och den ekonomiska brottsligheten. I går lämnades ett sjätte förslag. Inget av dessa har ännu vandrat från regeringen till riksdagsbeslut. Flera utredningsförslag har framlagts — exempel på dem redovisas i majoritetens skrivning — men även där efterlyser vi åtgärder med anledning av lämnade förslag. Det är djupt beklagligt att de goda uppslagen endast leder till arkivering i departementens skrivbordslådor. Dagens Nyheter presenterade för en tid sedan en ledare, byggd på märklig information från justitieutskottets behandling av bl.a. den socialdemokratiska partimotionen 850 med förslag till åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Enligt ledaren skulle det i riksdagen i dag råda i stort sett partienighet om principerna för brottsbekämpning i vårt land. Motiveringen för den slutsatsen i DN var att socialdemokraterna nöjde sig med att föreslå att riksdagen skulle ge regeringen till känna våra kritiska synpunkter mot den borgerliga hanteringen av åtgärderna mot den ekonomiska brottsligheten. Nu är ett tillkännagivande det sätt på vilket vi kan ge uttryck för vår mening i denna fråga. Det är nämligen så att kampen mot denna brottslighet endast till ringa del är en polisiär fråga. Men i riksdagsbehandlingen har en koppling gjorts till polisanslagen. Vår kritik i motionen och vår reservation i betänkandet ger besked om att denna brottsbekämpning inte kan hänföras till något enskilt departement, inte heller till enbart vårt utskott. Kritiken riktar sig mot regeringen — mot den borgerlighet som sedan 1976 haft majoritet i vårt land. Efter två och ett halvt år med moderaterna, centern och folkpartiet i majoritetsställning i riksdagen vågar jag säga att skattefifflare, valutaspekulanter, konkurssvindlare, fastighetshajar och andra ekonomins brottslingar inte har mycket att frukta av denna regim. De förslag som samlats i borgerliga statsråds skrivbordslådor kommer tydligen att få ligga kvar där tills regeringsperioden går ut. Och socialdemokraternas förslag här i riksdagen om samhällsåtgärder mot den ekonomiska brottsligheten kommer man tydligen konsekvent att rösta ned i kraft av sin majoritet. Jag vill erinra utskottets borgerliga majoritet, kammarens övriga ledamöter och regeringens företrädare här om att vi faktiskt under senare år har haft möjlighet att fatta många beslut om åtgärder mot denna brottslighet, men den borgerliga majoriteten har sagt nej, nej, nej, i votering efter votering. Några exempel: 2. Borgarnas majoritet stoppade en socialdemokratisk proposition från 1976 om ändring i konkurslagen för att komma till rätta med fattigkonkurser. 3. Till 1981 sköt den borgerliga majoriteten upp kravet på avveckling av de gamla 5 000-kronorsbolagen. Många skumma skrivbordsföretags levnad förlängdes därmed. 4. Socialdemokraternas krav på en allmän skatteflyktslag har röstats ned. Förslag har utlovats varje år sedan 1976 men uteblivit. 5. Med stöd av sin riksdagsmajoritet lyckades moderaterna, folkpartisterna och centerpartisterna försena ett år den nya taxeringsorganisation som skall underlätta skattekontrollen. 6. Socialdemokraternas förslag från sommaren 1976 om åtgärder för att försvåra handeln med grå arbetskraft har regeringen tydligen lyckats stoppa i Mundebos skrivbordslåda. 7. De förslag som vi socialdemokrater i fjol presenterade här i kammaren 8. För kort tid sedan stoppade samma borgerliga majoritet ett krav från socialdemokraterna i skatteutskottet på en rikskampanj mot skattefusk och skatteflykt. Inga sådana kampanjer i folkpartiets Sverige! 9. För några veckor sedan krävde C.-H. Hermansson och jag i en frågestund här i kammaren att justitieministern skulle ge klart besked om att kampen mot den ekonomiska brottsligheten varen prioriterad brottsbekämpningsfråga. Men justitieministern vägrade ge en sådan förklaring. 10. Den borgerliga regeringen har också ändrat av den tidigare socialdemokratiska regeringen före 1976 givna direktiv till utredningar, vilket kommer att medföra att väntade förslag om åtgärder mot ekonomins brottslighet inte får den kraft vi hade önskat. Ja, kammarledamöter, detta är tio exempel på hur de borgerliga partierna i kraft av sin riksdagsmajoritet har förhindrat åtgärder mot den organiserade och den ekonomiska brottsligheten. Med ett sådant handlande i bakgrunden finns det ingen möjlighet — hur ordrikt man än formulerar ett utskottsbetänkande — att framställa den borgerliga regeringen och den borgerliga majoriteten såsom beredd att angripa denna brottslighet. I den socialdemokratiska reservationen till betänkandet understryker vi vikten av att samhället inte förlorar tid i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Det finns goda skäl för det påpekandet. Det har med åren utvecklats närmast pinsamt enkla sätt för mindre nogräknade företagare att hedriva ekonomisk brottslighet i vårt land. I publikationen Det likvida fusket, utgiven av uppbördsenheten vid länsstyrelsen i Stockholm, redovisas många exempel på sådan brottslighet. Där beskrivs också hur bristen på samspel mellan myndigheter numera leder till att företagare lång tid kan strunta i att betala arbetsgivaravgifter, mervärdeskatt, källskatt m.m., innan samhället reagerar. Där berättas också hur enkelt företagare kan upprepa konkurser och göra goda affärer vid varje tillfälle. Där redovisas också hur lindriga straffen är för dem som ertappas och hur lätt det är att komma undan ådömda böter och avgifter. I december 1977 redovisade uppbördskontoren i vårt land att samhället låg ute med nära tre miljarder kronor i obetalda avgifter och skatter. Vid senaste årsskiftet hade enbart Stockholm en miljard i sådana rester. Vi har i vårt land världsrekord i konkurser. Ca 70 26 av dem är s.k. fattigkonkurser. Var tredje konkurs beräknas dölja ett lagbrott. Samhällets resurser för att angripa dessa problem är klart otillfredsställande. Den oro vi socialdemokrater uttrycker i reservationen, dvs. oron för att samhället inte hinner hålla takt med denna brottslighets utveckling när det gäller motåtgärder, har jag härmed försökt redovisa skäl för. Vi skulle behöva ett helt annat tempo än dagens i kampen mot denna brottslighet för att vi kraftfullt skulle kunna påstå att den ekonomiska brottsligheten håller på att motas tillbaka. Detta är också anledningen till att vi varnat regeringen för att man tar det arbete som pågår inom brottsförei byggande rådet som en intäkt för passivitet i sitt handlande. Det kan finnas skäl överväga om det arbetet är tillräckligt omfattande, om man har tillräckliga resurser och om arbetet kan bedrivas på annat sätt för att man skall kunna få snabbare resultat. För oss socialdemokrater är denna brottsbekämpning en klart prioriterad fråga. I vårt partis tiopunktsprogram inför valet 1979 finns också bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten som ett av kraven. Det tillkännagivande till regeringen som vi nu begär vore en viktig markering av att riksdagen bedömer denna brottsbekämpning som särskilt viktig liksom att man bedömer att det föreligger ett behov av handfastare insatser än vad som varit fallet under senare tid. Men än en gång torde vi få uppleva att den borgerliga majoriteten röstar nej, att den anser att allt är bra som det är. Tydligt är att en socialdemokratisk valseger i höst som ger oss riksdagsmajoritet är en förutsättning för att vi skall få resultat av kampen mot den ekonomiska brottsligheten i vårt land. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservationen nr 4 i justitieutskottets betänkande nr 28.

Herr talman! Låt mig allra först till Arne Nygren, som var så kritisk mot majoritetsskrivningen, säga att man kanske inte skall kasta sten när man sitter i glashus. Den socialdemokratiska reservationen till detta betänkande är verkligen inte särskilt imponerande. Delvis innebär den endast en ändring av eu eller annat ord. När jag lyssnade till Arne Nygrens anförande och när jag första gången läste den socialdemokratiska reservationen kom jag faktiskt, herr talman, att tänka på några ord ur Älgskyttarne: Herr talman! Kraven på trygghet i olika avseenden i samhället är ofta aktuella i den politiska debatten. Ett av de kraven, som många människor finner utomordentligt viktigt, är kravet på rättstrygghet. Det är riktat till staten från den enskilde individen, och det gäller skydd för individen gentemot angrepp som riktar sig mot liv, hälsa, egendom, integritet. Det är att kunna känna att man har ett skydd mot att bli utsatt för övergrepp och våld från andra. Det är statsmakten som har ansvaret för att detta skydd blir effektivt, att denna trygghet blir verklig. Det sker genom lagstiftningen — strafflagstiftningen, skadeståndslagstiftningen m.m. — men det sker också genom att vi ser till att det finns organ med erforderliga resurser för att tillämpa lagstiftningen. Speciella behov av åtgärder för att vi skall komma till rätta med den situation som råder föreligger inom några särskilda områden av kriminalpolitiken. Det gäller våldsbrotten, narkotikabrotten, ungdomsbrottsligheten och den brottslighet som ofta något diffust och ofta med mindre grad av precision kallas för den ekonomiska och organiserade brottsligheten. Justitieutskottet har kunnat konstatera att åtskillig lagstiftningsverksamhet pågår inom dessa områden. När det gäller resurserna på polisområdet anser dock vi moderater, att behovet på en del områden är så stort att ytterligare medelsanvisning måste ske i förhållande till vad regeringen föreslår. Statistiken visar att brottsligheten i Sverige alltjämt är mycket hög. Ingen lär dock tro att brottsligheten kan bekämpas bara genom att vi får fler poliser. Vi vet alla att för brottsbekämpningen behövs många samverkande insatser — ofta utanför den traditionella kriminalpolitikens ram. Men vi vet också — och det finns särskild anledning att påpeka det när kammaren behandlar frågan om anslagen till polisväsendet — att möjligheterna att klara upp brott är viktiga i kampen att förhindra nya. Här har polisen en utomordentligt viktig uppgift — måhända den viktigaste. Polisen har därmed också en hjälpande funktion med en klart humanitär arbetsinriktning. För att polisen skall hinna med att utreda begångna brott måste den förstärkas. För det kommande budgetåret har de lokala polisstyrelserna yrkat på I 542 nya polismanstjänster. Länsstyrelserna har begränsat kravet till I 378 och rikspolisstyrelsen gick ner till 326. Regeringen har endast tagit upp 130. Bertil Lidgard och jag föreslår nu med utgångspunkt i moderata samlingspartiets partimotion att riksdagen beviljar medel, som möjliggör att 300 nya polismanstjänster inrättas nästa budgetår. Vi anser att detta är ett minimum. Med vårt förslag finns det dock större möjligheter att effektivare sätta in åtgärder på områden där situationen är särskilt oroande. Både övervakningsverksamheten och kriminalavdelningarna får därmed en betydande förstärkning i förhållande till regeringens förslag. Som särskilt nödvändigt att tillgodose med snara insatser ser jag behovet att bekämpa den tilltagande rånoch våldsbrottsligheten. Brotten mot så att säga vanliga medborgare, mot personer som inte har något tidigare samröre med gärningsmannen, pekar tyvärr på en ökning. Angrepp på både personal och passagerare i bussar, spårvagnar och tunnelbana har blivit alltför vanliga och kan rimligen inte tolereras utan måste följas av effektivare insatser än vad som hittills har skett. Den statsmakt måste betecknas som förödande svag som inte kan klara att ge rimlig säkerhet för medborgarna på allmänna kommunikationsmedel och på offentliga platser. Antalet vakanta polismanstjänster är i dag för många. Ett enhälligt utskott konstaterar — i likhet med departementschefen — att det är angeläget att antalet vakanta tjänster minskas. Extraordinära insatser har skett några år genom ökning av antalet polisaspiranter som kan få grundutbildning vid polisskolan. Men det betyder att andra erforderliga utbildningsverksamheter fått stå tillbaka. Det kan inte ske i längden utan att negativa konsekvenser uppstår för annan utbildning. Därför bör utbildningskapaciteten öka. Riksdagen bör nu uttala att en ny polisskola bör inrättas. Annars är det risk att vi om några år får ytterligare brist på polismän här i landet. Regeringen föreslår i budgetpropositionen att medel skall anvisas för inköp av en stabiliseringsutrustning till en helikopter. Det beräknas kosta 110 000 kr. Rikspolisstyrelsen hade begärt att sådan stabiliseringsutrustning skulle skaffas till tre helikoptrar, och det skulle alltså kosta ytterligare 220 000 kr. Syftet med dessa utrustningar är att öka flygsäkerheten vid ambulansflygningar under mörker och under svåra väderförhållanden. Moderaterna i justitieutskottet har bedömt denna utrustning ha så stor humanitär betydelse — den ökar väsentligt möjligheterna att rädda människoliv — att rikspolisstyrelsens krav på tre utrustningar trots det svåra budgetläget bör bifallas. Herr talman! Med detta yrkar jag nu bifall till reservationen 1, som gäller tillkännagivande om inrättande av ytterligare en polisskola, reservation nr 2, som avser inköp av ytterligare två stabiliseringsutrustningar till helikoptrar, och reservation nr 3, som gäller beviljande av medel för 300 nya polismanstjänster nästa budgetår. De kostnadsökningar som bifall till reservationerna 2 och 3 medför finns täckta genom kostnadsbesparingar, som vi moderater anvisat i andra sammanhang.

Herr talman!

Den som arbetar för brödfödan är väl kringgärdad med bestämmelser som gör att varje intjänt krona och varje uppäten brödbit blir beskattad till fullo. Den som har omdömet om sig att arbeta för samhället, utvecklingen och landets bästa har många kryphål som lättar skattebördan. Om den som arbetar för brödfödan därtill skulle göra sig skyldig till ett brott mot lagen — exempelvis att snatta korv i butiken — bestraffas han hårt och stämplas som en usel varelse. Om däremot den som säger sig arbeta för samhället, utvecklingen och landets bästa undandrar samhället pengar som det rätteligen skall ha, blir strax bedömningen en annan. Det är inte lika simpelt som att snatta. Han blir möjligen exempel på följderna av det höga skattetrycket. Han kan t.o.m. få sitt fall lågt prioriterat; det finns så många andra fall av brottslighet som skall utredas. Till bilden hör att det som brukar betecknas ekonomisk brottslighet har sådan omfattning att sakkunskap anlitas för att hitta kryphål, utnyttja tvetydiga bestämmelser och även undanröja bevis. Vi har i andra sammanhang haft anledning att diskutera skatteflykt och skattefusk liksom behovet av åtgärder mot dessa företeelser. Gränserna mellan skatteflykt och skattefusk och den ekonomiska brottsligheten i övrigt är inte särskilt skarpt markerade. Likheterna är många. Den ekonomiska brottsligheten utmärks av att den som främsta offer har samhället. Det är samhället som drabbas av skadeverkningarna i form av uteblivna skatteintäkter, bortskänkta statsbidrag, förstörda naturtillgångar osv. Men också enskilda människor drabbas både direkt och indirekt. När hänsynslösa profitörer lägger ner företag för att rädda eller förbättra profiten, drabbas arbetare och tjänstemän som kanske arbetat större delen av sitt liv i företaget. Det ingår ofta i mönstret att profitörerna placerat pengar utomlands och kan leva bekymmerslösa dagar i Schweiz, Liechtenstein eller andra tillflyktsorter. För att förstå och komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten är det nödvändigt att man söker dess ursprung. Denna verksamhet kan inte ses isolerad från det kapitalistiska systemet som bygger på vinstintressen och bortser från samhälleliga intressen. Det är i detta system som den ekonomiska brottsligheten frodas. Gränserna är ibland något flytande mellan accepterad affärsverksamhet och brottslig verksamhet. Det finns en rad transaktioner och bolagsbildningar vars syfte uppenbarligen är att komma undan skyldigheter mot samhället. Det allvarliga är att den ekonomiska brottsligheten förekommer i organiserad form, att den uppvisar nya metoder och förgreningar och alltså tilltar i omfattning. Kan man då göra något åt denna företeelse utan att ändra samhällssystemet? Självklart kan man det och man måste det. Inte ens i ett kapitalistiskt samhälle kan vad som helst tolereras i fråga om metoder som drabbar samhället. Tyvärr är det dock så, att regeringar av de olika slag vi sett under de gångna åren uppvisat en skrämmande oförmåga och ovilja att med kraft ta itu med problemen. De förslag som finns i årets budgetproposition om ökade ekonomiska insatser ändrar inte detta omdöme. Utmärkande för medelstilldelningen är att den sker inom ramen för nuvarande organisation och inte innebär någon medveten inriktning av åtgärderna mot denna speciella form av brottslighet. I vpk-motionen 1192 har vi anfört att det behövs en serie åtgärder: speciella utredningsoch åklagargrupper som handlägger skattebrott i nära samarbete med de fiskala enheterna och uppbördsenheterna på länsstyrelserna m.fl. åtgärder och en uppföljning i de myndigheter som bildar övriga länkar i kedjan. Det krävs en målmedveten inriktning av åtgärderna. Detta har saknats och saknas alltjämt. Justitieutskottet noterar att frågan om samhällets åtgärder mot den ekonomiska och den organiserade brottsligheten under senare år kommit alltmera i blickpunkten. Man talar om att det råder stor samstämmighet om att ifrågavarande brottslighet utgör ett mycket allvarligt samhällsproblem. Så långt kan man följa med utskottet även om samstämmigheten inte omfattar spekulanternas krets. Men när det hävdas att det under senare tid gjorts kraftiga insatser för att på olika sätt möta denna brottslighet, stämmer det inte. De åtgärder utskottet talar om kan inte anses vara de kraftiga åtgärder som krävs. Hänvisningen till pågående utredning fritar heller inte från skyldigheten att snabbt vidta åtgärder. Om justitieutskottet anser att de åtgärder som vidtagits och som hittills aviserats räcker för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten, är man offer för en villfarelse som är förödande för samhället och som endast kan glädja de krafter som bedriver den brottsliga verksamheten. En aktuell debatt som förekommit har rest frågan om prioritering av kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Länsåklagare Wendt skrev att vår skattelagstiftning är ett himmelrike för skatteskojare. Den ekonomiska brottsligheten har beräknats kosta samhället 10-40 miljarder årligen. Hans slutsats var: Sätt åt våra rikemanstjuvar. När han sökte verka effektivt för detta stötte han på motstånd på högre ort. En brottslighet som bedrivs i organiserade former med medhjälpare och bulvaner måste betraktas som särskilt allvarlig. Det är så den ekonomiska brottsligheten på hög nivå bedrivs. Därför krävs mer kvalificerade åtgärder för att bekämpa denna form av brottslighet. Den ekonomiska brottsligheten är mångskiftande, och stundom visar den stor uppfinningsrikedom. Det saknas inte exempel på hur företag investerat betydligt större summor utomlands än de som beviljas av myndigheterna, hur ägare till företag som låtits gå omkull i Sverige placerat betydande tillgångar utomlands, hur lokaliseringsstöd och andra samhällsinsatser otillbörligt utnyttjats och hur skenaffärer med icke existerande varor förekommer. Tyvärr har det inte klart sagts ut att den ekonomiska brottsligheten är så allvarlig att den bör prioriteras av polis och åklagarmyndigheter. Om man studerar protokollet från den debatt i ärendet som fördes här i kammaren den 1 mars och som Arne Nygren har åberopat, måste man säga att justitieministerns svar på frågorna inte var helt klarläggande på denna punkt. Eftersom justitieministern har för avsikt att ta till orda i dagens debatt, vill jag gärna ställa frågan: Delar justitieministern uppfattningen att den ekonomiska och organiserade brottsligheten är av så allvarlig art att den skall ges förtur i polisens och åklagarnas arbete? I detta betänkande från justitieutskottet behandlas flera motioner som rör åtgärder mot den ekonomiska och organiserade brottsligheten. Från vpk:s sida har vi ansett att riksdagen borde begära förslag till åtgärdsprogram redan under vårriksdagen. Jag har svårt att förstå att detta skulle stå i motsättning till behovet av åtgärder på samhällslivets alla områden, som tydligen undertecknarna av reservationen 4 menar. Ett sådant åtgärdsprogram kan naturligtvis inte begränsas till nödvändiga resurssatsningar till polisoch åklagarmyndigheter utan måste omfatta en rad åtgärder, såsom skisserats i motionen. Reservationen 4 har dock samma syfte som vår motion, även om man där inte begär omedelbara åtgärder, och vi kommer att stödja den, därest vår motion inte bifalles. Jag yrkar, herr talman, bifall till motionen 1192.

Herr talman! Det här betänkandet omfattar i huvudsak anslagen till polisväsendet för nästa budgetår, vilket redan framgått av debatten. Förslagen i budgetpropositionen föregås som vanligt av en information om - brottsutvecklingen, som nu har visat en tendens att stanna upp. Det är speciellt tillgreppsbrotten som inte ökar som tidigare. Men man vet inte om den här utvecklingen är tillfällig — departementschefen uttrycker sig också med stor försiktighet, vilket det nog finns anledning att göra. Brottsförebyggande rådet, eller BRÅ som vi brukar kalla det, har närmare studerat brottsutvecklingen och redovisat arbetet i en särskild rapport som också åberopas i propositionen. Därför finns det kanske ingen anledning att nu i detalj gå igenom BRÅ-rapporten. Det är i alla fall glädjande om våldsbrotten fortsätter att gå tillbaka. Det är också glädjande att inbrotten minskar och har minskat under 1978 och då speciellt i bostäder, eftersom just bostadsinbrotten många gånger skrämmer folk och skapar en känsla av rättsotrygghet. Den känslan kan också ha förstärkts efter det att inbrottet som sådant togs bort som ett av rekvisiten för grov stöld. Brottsutvecklingen under den tid som polisväsendet har varit förstatligat har emellertid visat en skrämmande ökning, från knappt 400 000 brottsbalksbrott år 1965 till ca 700 000 år 1978 — vi har inte fått de definitiva siffrorna. Det är mycket — men det är naturligtvis inte förstatligandet av polisväsendet som har bidragit till den här ökningen. Utvecklingen har varit densamma i många andra länder. e I det här sammanhanget är naturligtvis utvecklingen av den organiserade och ekonomiska brottsligheten mycket allvarlig, och den följer som regel konjunkturen både upp och ner: lågkonjunktur — låg brottslighet, högkonjunktur — hög brottslighet. Totalt sjönk också antalet brottsbalksbrott under konjunktursvackan 1977-1978. Även om den allvarligare brottsligheten också stagnerat något, så är situationen ändå mycket otillfredsställande. Men efter trepartiregeringens tillkomst 1976 har man verkligen tagit sig an de här frågorna på allvar, och folkpartiregeringen har fortsatt det här arbetet. Det var som sagt först när den nya regeringen tillträdde hösten 1976 som det blev fart på det här arbetet. Från socialdemokratiskt håll var det ingen före Barbro Engman-Nordin som föreföll intresserad av att ställa upp och arbeta mot den organiserade och ekonomiska brottsligheten. Det var givetvis berömvärt av henne — men varför ingen annan före henne under alla år av socialdemokratiskt styre? Nu vill Arne Nygren, som förr var tyst som muren i dessa frågor, höja tonen och ta åt sig äran av Barbro Engman-Nordins motioner. Han gör det gärna ensam — inte bara i de här budgetdebatterna utan också i interpellationsdebatter, för att ge sken av styrka och kraft i bekämpandet av den här typen av brottslighet. Det är nog Arne Nygren som strör ord utan innehåll omkring sig. Sedan var det så att Barbro Engman-Nordins motion tillkom under 1977/78 års riksmöte, och den avstyrktes enhälligt av justitieutskottets samtliga ledamöter, inbegripet samtliga socialdemokrater. Men det har Arne Nygren underlåtit att informera kammarens ledamöter om. Sanningen är den att det var rikspolisstyrelsen som inte längre kunde se på när denna brottslighet utvecklade sig som den gjorde. Det var rikspolisstyrelsen som presenterade den första utredningen, och den tillkom på eget initiativ, vilket var bra. Därefter har arbetet verkligen kommit i gång, även om det återstår mycket ännu. Arbetet i de grupper inom brottsförebyggande rådet som håller på med den övergripande översynen av lagstiftningen mot den organiserade och ekonomiska brottsligheten är mycket angeläget. Det bedrivs också förtjänstfullt och med stor effektivitet. Några av de brott som är särskilt angelägna att motverka är omnämnda i utskottsbetänkandet. Det är exempelvis aktiebolagsrättsliga transaktioner, skattte-, uppbördsoch valutabrott. Det gäller även svarta och eljest bedrägliga fastighetsaffärer, koppleri, häleri och miljöbrott samt naturligtvis också väpnade rån och andra allvarliga tillgreppsoch bedrägeribrott. Utskottet är enigt om att de här grupperna av brott är de allvarliga. Närdet gäller skattebrotten har vi i en centermotion tagit upp den företeelse som går under benämningen ”det kvittolösa samhället”. Här måste samhället också sätta in åtgärder och försöka hitta en väg som förhindrar en fortsatt utveckling i detta avseende. Här har s-reservanterna inga synpunkter. Innebär det möjligen att man accepterar denna företeelse? Utöver översynen av lagstiftningen har nu satsningar gjorts på den polisiära sidan. I år tillkommer 33 nya tjänster på kriminalavdelningarna, så att det nu finns totalt 95 tjänster enbart för spaning och utredning av ekonomisk brottslighet. Tyvärr finns den här öronmärkta personalen endast i de tre största polisdistrikten och i Sundsvall fr.o.m. i år. Det är, Arne Nygren, inte tillräckligt, men pengarna har inte räckt till för ytterligare tjänster än. Men det kommer. Sedan finns det ytterligare en stor grupp inom polisen som arbetar med bekämpandet av den här brottsligheten. I alla grupp II-distrikt finns det nämligen sedan gammalt väl kvalificerad utredningspersonal på detta område. Det finns t.o.m. i något eller några distrikt kriminalpolismän med juris kandidat-examen som sysslar med den här utredningsverksamheten. Också där är man således mycket aktiv i arbetet för att bekämpa den här allvarliga brottsligheten, även om den personalen ännu inte tillhör dessa öronmärkta grupper. Svensk polis har alltså långt tidigare än nu — om än underbemannad — bekämpat den här allvarliga brottsligheten. Detta är jag angelägen att säga i justitieministerns närvaro och som ett erkännande till alla de duktiga och ambitiösa polismän, som under många år gjort ett utomordentligt fint arbete utan att uppmärksammas. Fortsatt vidareutbildning av de här polismännen är en angelägen uppgift och en stor resurstillgång när det gäller så här komplicerad utredningsverksamhet. Här gäller det alltså att utnyttja resurserna, och kanske framför allt att behandla personalen så att den vill ställa upp och fortsätta med detta viktiga arbete. Risk föreligger annars att deras intresse svalnar och att de tycker att de särskilt tillkomna tjänsterna och grupperna får ta över hela ansvaret för utredningarna. En sådan utveckling skulle kunna bli ödesdiger. I stället bör de uppmuntras att fortsätta och utveckla sig ytterligare på detta område. I en centermotion har vi tagit upp frågan om direktrekrytering av vissa specialister när det gäller den allvarliga ekonomiska brottsligheten. Detta är en intressant fråga, och den har också tagits upp av 1975 års polisutredning. Efter remissbehandling av utredningen får vi ta ställning till den frågan. Utöver satsningen på personalsidan i direkt spaningsoch utredningsarbete har det startats ett organiserat samarbete mellan olika myndigheter som kan beröras av arbetet med att bekämpa den här allvarliga brottsligheten. Denna grupp heter SAMEB. Sedan finns det en arbetsgrupp på rikspolisstyrelsen som kallas SPANEK, som bl.a. har till uppgift att utarbeta förslag till metoder vid spaning rörande ekonomisk brottslighet. Dessa två grupper nämndes för all del med en viss ironi av Arne Nygren — jag hoppas att det inte var så. Riksåklagaren har också en arbetsgrupp som svarar för åklagarens verksamhet på det här området, och styrgruppen och de tre arbetsgrupperna inom BRÅ är nu väl kända. Vi har fått en effektivare taxeringsorganisation, och på skatteområdet pågår ett omfattande utvecklingsarbete — även på det internationella området och på valutaområdet. Exekutionsväsendet är också inkopplat. Det ligger visserligen inte inom justitiedepartementets område, men den personalen kommer ändå i kontakt med den ekonomiska brottsligheten. Personalen kommer att utbildas för att möta just denna brottslighet. Frågan om en generalklausul mot skatteflykt är inte ny. Den är på gång i regeringens kansli, där ett lagförslag skall granskas av lagrådet. Innan dess kan väl ingen kräva att riksdagen skall fatta något beslut. Från rättssäkerhetssynpunkt är det angeläget att ett sådant lagförslag är väl underbyggt och därmed också granskat av lagrådet. Sedan är det skatteutskottet som skall utskottsbehandla förslaget innan riksdagen kan ta ställning. På lagstiftningssidan fortsätter förmögenhetsbrottsutredningen, prostitutionsutredningen och sexualbrottsutredningen. Inom den närmaste tiden skall betänkandet om företagsböter remissbehandlas. Nyligen har BRÅ:s PM om sakhäleri och dobbleri presenterats, och när det gäller sakhäleri kommer av allt att döma en proposition till riksdagen i år. Dessa förslag återkommer till riksdagen efter sedvanlig beredning. Riksdagen behandlar nu också ändringar i konkurslagen för att bl.a. förhindra nya gäldenärsbrott och andra brott i samband med konkurser, t.ex. näringsförbud. Förra året fattade riksdagen beslut som skall motarbeta handeln med svarta lägenheter. Vi väntar lagstiftningsförslag om tillståndskrav vid förvärv av hyresfastigheter och om lagfartsplikt. Allt det här visar att det har gjorts och görs en hel del redan för att bekämpa den organiserade ekonomiska brottsligheten. Aldrig tidigare har så mycket gjorts på det här området som efter regeringsskiftet 1976. Och ändå är det ; fortfarande lika angeläget att understryka vikten av att samhället aldrig ger upp utan oförtrutet sätter in kraftfulla åtgärder på en bred front för att möta Det var med stort intresse jag tog del av den socialdemokratiska reservationen. Jag fick ganska snabbt klart för mig att den var skriven för att få fram någon form av profilering i dessa frågor. Reservationen innehöll dock inte något matnyttigt i förhållande till utskottsmajoritetens skrivning. Men med en så omfattande motion måste man naturligtvis på något sätt göra en markering. Det gäller att inte komma bort i debatten, eller att inte jämföras med borgarna. Herr talman! Jag har kanske uppehållit mig alltför länge vid den organiserade och ekonomiska brottsligheten. Jag borde kanske ha berört andra frågor i utskottsbetänkandet, men i övrigt är ju utskottet i huvudsak enigt. Dessutom är det avtalat att Bonnie Bernström skall bemöta övriga reservationer om en stund. Jag vill därför nu bara avsluta mitt anförande med att yrka bifall till utskottets betänkande på samtliga punkter.

Herr talman! I mitt inlägg sade jag till utskottsmajoritetens talesmän att i den mån jag hade glömt något i mitt försök att vaska fram vad deras mångordiga skrivning innehöll skulle man vara vänlig att komplettera mig. Nu har två av de tre haft ordet, men jag har inte hittat någonting utöver vad jag redovisade för kammaren. Det kan vara intressant att konstatera detta. Sedan vill jag rätta herr Polstam. Han säger att före den borgerliga regeringens tillkomst var ingenting på gång.

En liten kommentar om Barbro Engman-Nordin. Hon var en stridbar talesman i kampen mot den ekonomiska brottsligheten, men hennes motion var, Åke Polstam, överspelad när den kom upp till behandling i vårt utskott. Inte ens motionären yrkade bifall. Orsaken var rikspolisstyrelsens aktivitet. Den är berömvärd, och jag delar Åke Polstams mening att den har spelat en roll. Jag hade en känsla av att Åke Polstam menade, att bara man hade kunnat tillsätta ytterligare några polistjänster i kampen mot den ekonomiska brottsligheten, skulle man ha varit lugnare. Jag vill fråga Åke Polstam: Varför kommenterar ni inte ett enda av de tio exempel som jag gåv på hur ni har suttit med den borgerliga majoriteten här i kammaren och röstat ned socialdemokratiska krav som vi har rest i kamp mot den ekonomiska brottsligheten?
Herr talman! På den sista frågan måste jag svara att alla de frågor som Arne Nygren nämnde har varit under beredning, och av den anledningen har de inte behandlats såsom Arne Nygren velat. I motsats till vad som var fallet under den socialdemokratiska regeringens tid vill Arne Nygren nu ha omedelbara resultat av de socialdemokratiska motionsförslagen utan att invänta det underlag som krävs, det som ni alltid krävde under er regeringstid. Det är klart att ni själva tycker att ni har ett tillräckligt underlag, men i regeringsställning hade det ändå inte räckt åt er. Det är bara så. Arne Nygren kan lika gärna erkänna detta. Annars finns det möjligheter att påminna om det, om det någon gång i framtiden skulle gå så illa att vi återigen skulle drabbas av en socialdemokratisk regering. Sedan vill jag berömma Arne Nygren för det senaste inlägget, för det var litet mera hovsamt än det förra. Det tycker jag klär den här debatten betydligt bättre.
Herr talman! Åke Polstam kom mycket lindrigt undan kommentarerna till de av mig presenterade tio punkterna, där de borgerliga röstat ned förslag till åtgärder. Han sade att allt är under behandling. Men detta är ändå, herr Polstam, att göra det för enkelt för sig. Låt oss ta det sista förslaget. När socialdemokraterna i skatteutskottet föreslog att pengar skulle satsas på en kampanj mot skattefusk och skatteflykt och den borgerliga majoriteten röstade nej, kunde det inte bero på att någon fråga är under beredning. Då förslagen om åtgärder mot den grå arbetskraften lades fram och ni röstade ned dem, kunde det inte bero på att frågan bereds, eftersom vi inte har sett till den sedan dess. Vad sedan skatteflyktsfrågan beträffar, som herr Polstam nämnde, har ju denna redovisats i budgetpropositionerna 1977, 1978 och 1979. Någonting var alltså i gång. T.o. m. skatteutskottet fick skriva in i ett betänkande att utskottet väntade förslag, varför det inte behandlade en socialdemokratisk motion utan lät den gå vidare. Men något förslag kom inte. Anser Åke Polstam att det här är exempel på att man har handlingskraft när det gäller åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten? Jag skulle ha kunnat ta de övriga åtta exemplen också, men det får räcka med det här.
Herr talman! Jag glömde en sak i mitt föregående inlägg. Den Barbro Engman-Nordinska motionen var överspelad, sade Arne Nygren. Ni var redan på gång då. Varför stöttade ni inte den motionen? Det kunde ni mycket väl ha gjort. Skatteflyktsfrågan har vi diskuterat väldigt många gånger här. Arne Nygren vet precis hur den skall beredas. Han vet att den är under behandling och att förslag kommer till riksdagen den vanliga vägen. Det kommer också med säkerhet att fattas ett beslut — kanske i den riktning vi alla vill. Jag tror, Arne Nygren, att du bara vill mucka gräl. Du vinklar på journalistiskt sätt frågorna för att avleda dina egna misstag och få dem att framstå som andras! Se du i stället sanningen i vitögat och ställ upp i ett lika bra samarbete som vi ändå har t.ex. inom brottsförebyggande rådet — samarbeta med oss andra där, så skall vi gemensamt försöka förbättra läget när det gäller kampen mot den organiserade och ekonomiska brottsligheten. Kom ihåg: Det var inte jag eller vi i utskottsmajoriteten som började den här knivkastningen. Det var Arne Nygren och ingen annan! Men tag nu chansen till samarbete, så skall vi förlåta misstaget att mucka gräl.

Herr talman! Det är med förvåning som jag har tagit del av den socialdemokratiska reservationen 4 vid punkten 5 angående åtgärder mot den ekonomiska och den organiserade brottsligheten. Denna förvåning har ytterligare befästs sedan jag nu också har lyssnat på vad Arne Nygren sade i sitt första anförande här i kammaren. Både anförandet och reservationen är nämligen enligt min mening märkliga i flera avseenden. Det intryck man till varje pris tycks vilja mana fram är att såväl den nuvarande som den föregående regeringen brister i vilja att med kraft bekämpa de mycket allvarliga samhällsproblem som det här är fråga om. För min del anser jag att kritiken är grundlös. Jag skall illustrera detta genom att ta upp några punkter i reservationen. När det till att börja med gäller de allmänna insatserna för bekämpande av dessa typer av brottslighet har utskottet i sitt betänkande helt riktigt konstaterat att det på detta område under de senaste åren skett en kraftig ökning av insatserna. Men enligt reservationen är det bara fråga om ”vissa insatser”. Hur stämmer nu detta med verkligheten? Ser man t.ex. på vilka förstärkningar i form av särskilt avdelade tjänster inom polisen för bekämpningen av den ekonomiska och den organiserade bjottsligheten som nu är aktuella, kan man konstatera att regeringens förslag i år betyder en ökning från 55 till 88 polismanstjänster. Detta innebär också att regeringen på denna punkt helt tillgodosett de yrkanden som rikspolisstyrelsen har framställt. Men detta är bara en del av den samlade bilden i fråga om resursinriktningen. Även inom andra delar av polisväsendet liksom inom rättsväsendet i stort och på andra berörda delar av samhällsområdet —t.ex. inom skatteväsendet — har de tillgängliga resurserna i ständigt ökad utsträckning inriktats på att förebygga och beivra den ekonomiska och organiserade brottsligheten. Ser man på utvecklingen från en sådan mer övergripande utgångspunkt kan man enligt min mening inte komma fram till annat resultat än att de senaste åren präglats av en mycket bestämd vilja att komma till rätta med ifrågavarande besvärliga samhällsproblem och att det på bred front har vidtagits mycket betydande insatser i detta syfte. I den andra delen av reservationen behandlas frågan om lagstiftningsåtgärder mot den aktuella brottsligheten. Här sägs bl.a. att de förslag som har väckts på området mera tycks vara resultatet av ett tryck från ansvariga myndigheters sida än regeringens förtjänst. I sammanhanget hänvisas bl.a. till BRÅ:s verksamhet. Slutsatsen är märklig, eftersom det ju var på trepartiregeringens initiativ som BRÅ fick i uppdrag att genomföra en bred översyn av lagstiftningen mot den ekonomiska och den organiserade brottsligheten. Det var också på den regeringens initiativ som den nuvarande organisationen mot denna brottslighet byggdes upp inom BRÅ. En särskild styrgrupp och tre separata arbetsgrupper tillskapades. Ett mycket tungt vägande skäl för detta arrangemang var att man skulle ta till vara alla möjligheter till en angelägen samordning mellan skilda rättsoch myndighetsområden samt få en flexibel organisation som kan ge snabbaste möjliga delresultat. Jag tycker också att erfarenheterna har visat att detta varen riktig bedömning från regeringens sida. Vad som emellertid framstår som ännu märkligare med denna del av reservationen är att den innebär att en ganska fyllig redogörelse i utskottets betänkande — mer än två sidor lång — över åtgärder, inte minst på lagstiftningens område, som redan har genomförts eller som pågår eller planeras, ersätts med generella och dåligt underbyggda påståenden om bristande vilja och passivitet. Jag anser för min del att den aktuella redogörelsen i utskottets betänkande ger klart belägg för motsatsen. Det bör då också framhållas att redogörelsen ändå inte är fullständig. Som exempel kan nämnas de ändringar som redan har gjorts i valutalagen i syfte att öka möjligheterna till kontroll av resandes inoch utförsel av valuta. Förslag om ny fondkommissionslag samt lagstiftning om finansieringsbolag har också betydelse i detta sammanhang. Det bör vidare framhållas att frågan om bekämpningen av den ekonomiska och den organiserade brottsligheten fortlöpande uppmärksammas i allt pågående lagstiftningsarbete. Flera utredningar har här angelägna uppgifter. Bl.a. tänker jag på översynen av bötesverkställighetsreglerna och vitesinstitutet. När det sedan gäller frågan om vad som har skett med de förslag som hittills har lagts fram av den särskilda organisationen genom BRÅ måste till en början konstateras att det alltid har förflutit en viss tid från det att förslagen presenterats och till dess att de formellt har överlämnats till vederbörande fackdepartement. I regel har det sedan också dröjt ytterligare en tid innan en tillräcklig upplaga av promemoriorna hunnit färdigställas. Detta har lett till att remissbehandlingen i allmänhet inte kunnat påbörjas förrän omkring en månad efter överlämnandet. För dagen är läget följande: Förslaget rörande förtursregler i vissa skattemål har remissbehandlats. Inom budgetdepartementet slutförs arbetet på lagrådsremiss i ämnet. Den beräknas kunna överlämnas till lagrådet om någon månad. Promemorian om sakhäleri är också remissbehandlad. Detta ärende handläggs inom justitiedepartementet. Arbetet pågår där på en lagrådsremiss som beräknas bli klar i maj. Remissbehandlingen av förslaget angående revisorers verksamhet avslulades den 1 april i år. En sammanställning av resultatet är närmast förestående. Promemorian om ändrade regler för åtalsprövning vid brottet vållande till kroppsskada har likaledes varit ute på remiss. Tiden för den utgick den 15 mars. Siktet är här inställt på en lagrådsremiss i maj. Beträffande de två senast avlämnade förslagen — det ena gäller spelklubbsverksamheten och det andra vissa aktiebolagsrättsliga frågor — har vi just i dagarna fått fram upplagorna för remissbehandling. De kan därför tidigast bli föremål för behandling och lagstiftning under hösten. Det kan vidare tilläggas att en särskild promemoria angående kriminalisering av vissa förfaranden som innebär förorening av miljö i dagarna har överlämnats till jordbruksdepartementet som en bilaga till BRÅ:s remissvar beträffande miljöskyddsutredningens delbetänkande Bättre miljöskydd. Vad gäller frågan om en generalklausul mot skatteflykt vill jag till en början göra det påpekandet att man gör sig skyldig till ett misstag när man talar om åtgärder mot brott på den här punkten. Någon kriminalisering har såvitt jag vet aldrig övervägts i detta sammanhang. Vad det gäller är en reglering av möjligheterna att vid beskattningen se bort från vissa transaktioner. Frågan om en sådan reglering är utan tvivel komplicerad. Men ett förslag till lag avses bli remitterat till lagrådet under våren. Konkursrätten, som nämns i reservationen och som också Arne Nygren talade om, är enligt min mening ett gott exempel på områden där både den nuvarande regeringen och trepartiregeringen har ansett att lagstiftningsåtgärder är särskilt angelägna. Strax efter årsskiftet 1976/77 gav trepartiregeringen konkurslagskommittén tilläggsdirektiv, som gick ut på att kommittén ytterligare skulle pröva frågan om förvaltningen i mindre konkurs. Prövningen skulle samordnas med kommitténs arbete på förslag till nya regler om förvaltning och tillsyn i stora konkurser. Kommittén skulle lägga fram förslag till en gemensam lösning av förvaltningsoch tillsynsfrågorna i såväl stora som små konkurser. Genom tilläggsdirektiven fick kommittén också i uppdrag att överväga hur man från konkursrättsliga utgångspunkter kunde stävja det missbruk av konkursinstitutet som kom till uttryck genom upprepade konkurser. Som ett resultat av uppdraget från trepartiregeringen lade konkurslagskommittén i slutet av juli 1977 fram ett betänkande med förslag till nya regler om bl.a. konkursförvaltning och tillsyn över konkurs. Förslaget omfattade alla konkurser. Betänkandet innehöll också flera förslag som avsåg annat än förvaltning och tillsyn. Kommitténs förslag blev föremål för en omfattande remissbehandling. Som reservanterna säkert väl känner till framkom under remissbehandlingen delade meningar, framför allt i frågan om hur tillsynen borde anordnas. Det blev därför nödvändigt med omsorgsfulla överväganden och noggranna organisatoriska undersökningar innan regeringen kunde fatta beslut i frågan. Helt allmänt kan sägas att de lagändringar som det var fråga om var både omfattande och tekniskt komplicerade. Det var därför naturligt att såväl beredningsarbetet i regeringskansliet som den efterföljande lagrådsföredragningen blev förhållandevis tidskrävande. Jag vill också understryka att det förslag till ändring i konkurslagstiftningen som nu har arbetats fram och som har förelagts riksdagen omfattar betydligt fler frågor än som behandlades i den proposition som lades fram av den socialdemokratiska regeringen 1976. Viktigast är förslaget till en ny ordning i fråga om förvaltning och tillsyn i större konkurser. I propositionen föreslås vidare möjligheter till säkerhetsåtgärder under den tid en konkursansökan prövas. Nya regler om konkursboets bokföring föreslås också. Hela det kapitel i konkurslagen som avser tvångsmedel gentemot konkursgäldenärer har omarbetats så att reglerna skall bli mer effektiva. Att mot denna bakgrund säga att det nu framlagda förslaget endast utgör en överarbetning av den tidigare socialdemokratiska propositionen är grovt missvisande. Det omfattande förslag som nu har lagts fram innebär enligt min mening att man får väsentligt bättre möjligheter att komma till rätta med den ekonomiska brottslighet som ofta förekommer i samband med konkurser. När det särskilt gäller förvaltarorganisationen tycks man i reservationen vilja göra gällande att vårt förslag till konkurslag skulle omöjliggöra en effektiv kamp mot den ekonomiska brottsligheten. Jag förstår inte vad man menar på den punkten. Skiljaktigheten mellan förslaget från socialdemokraterna å den ena och från regeringen å den andra sidan hänför sig bara till de enklaste konkurserna utan egentliga tillgångar. I de större eller mera komplicerade konkurserna är alla ense om att advokat skall vara förvaltare. Regeringen anser att advokat också bör vara förvaltare i småkonkurserna, medan socialdemokraterna håller före att man här i stället skall välja kronofogde. Det är obegripligt för mig att den skiljaktigheten skall åberopas som ett indicium på att regeringen skulle vara ljum i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Om alla är ense om att advokaten är den mest lämplige förvaltaren i alla större och mer komplicerade konkurser och att det bör falla på honom att finna ut om gäldenären har gjort sig skyldig till gäldenärsbrott eller liknande där — varför skulle advokaten då inte från den synpunkten vara lämplig också i de okomplicerade konkurserna? Som ett andra led i den del av reformarbetet på konkursrättens område som sattes i gång av trepartiregeringen har konkurslagkommittén nyligen lagt fram ett förslag med bestämmelser om konkurskarantän. Förslaget, som innebär att konkursgäldenär i vissa fall skall kunna förbjudas att driva näring i högst fem år efter konkursens slut, remissbehandlas f. n. Trepartiregeringens tilläggsdirektiv — och det förslag som grundas på dem -— är ett viktigt led i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. När det slutligen gäller minimistorleken på aktiekapitalet i gamla aktiebolag är det riktigt att den förra regeringen förlängde övergångstiden innan minimikapitalet skulle höjas från 5 000 till 50 000 kr. Det skedde på enträgna vädjanden från småföretagsamheten i ett ekonomiskt svårt läge. En viktig orsak till att övergångstiden förlängdes var också att 1974 års bolagskommitté var sysselsatt med att pröva om en ny företagsform för mindre företag borde införas. Den frågan hade naturligtvis stort intresse för de äldre aktiebolagen, eftersom de — om de inte ville höja aktiekapitalet men ändå ville fortsätta verksamheten — var tvingade att gå över till en annan företagsform. De kunde då ha intresse av att pröva den eventuella nya bolagsform som var under utredning. Regeringen gjorde därför den enligt min mening helt riktiga bedömningen att man borde avvakta resultatet av bolagskommitténs över väganden, innan man tvingade de äldre aktiebolagen att höja sitt aktiekapital. Bolagskommittén lade förra året fram ett förslag om att en ny företagsform, andelsbolag, skulle införas. Kommittén var emellertid splittrad i frågan, och förslaget har utsatts för stark remisskritik. Regeringen har därför beslutat att det inte skall genomföras. I stället har vi inom justitiedepartementet satt i gång en översyn av aktiebolagslagen för att inom ramen för den lagen försöka åstadkomma ett enklare regelkomplex för de små företagen. Både Arne Nygren och Nils Berndtson har ånyo tagit upp frågan om mina uttalanden angående prioritering. Jag skall inte gå vidare in på den saken. Men jag vill gärna säga — liksom jag gjort i de båda föregående årens budgetpropositioner och i frågesvar — att kampen mot den ekonomiska och den organiserade brottsligheten är av den karaktären att den skall prioriteras. Jag understryker det gärna på nytt. Till slut skulle jag vilja säga att när det gäller den ekonomiska och den organiserade brottsligheten är vi inne på mycket allvarliga och svåra problem. Kampen mot den brottsligheten skall fortsätta. Skall vi komma till rätta med denna brottslighet behöver alla goda krafter samverka. Låt oss göra det i en positiv anda utan att misstänkliggöra den ärliga viljan och det goda uppsåtet hos den ena eller den andra.
Herr talman! Justitieministern ägnade mycken tid åt att redovisa förslag som brottsförebyggande rådet och olika utredningar lämnat till regeringen. Jag kommenterade dessa förslag i mitt första inlägg och efterlyste vad det blivit av dem. Den summering man kan göra efter justitieministerns inlägg är välatt vi nu fått besked i riksdagen om att inget av dessa förslag torde komma att hamna hos riksdagen i sådan tid att vi hinner fatta något beslut förrän tidigast när vi återsamlas efter valet 1979.

Det är alltså två myndigheter som har medverkat till att formulera det förslag som regeringen sedan biföll — och det var ju positivt. I svaret till Nils Berndtson och mig sade justitieministern att kampen mot den ekonomiska brottsligheten skall prioriteras. Får jag då be om ett klart besked från justitieministern: Innebär detta att justitieministern nu säger till åklagaroch polismyndigheten att bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten skall prioriteras av myndigheterna? Det skulle vara bra att få ett förtydligande.
Herr talman! Justitieministern säger att regeringen i budgetpropositionen har tillgodosett rikspolisstyrelsens begäran. Det är gott och väl, men kan en regering nöja sig med den insatsen med tanke på den ekonomiska brottslighetens stora omfattning? Justitieministern gav en fyllig redovisning av vad som pågår eller kan väntas i fråga om utredningar, remissbehandlingar etc. Det är naturligtvis bra att få den redovisningen, men den tjänar uppenbarligen ungefär samma syfte som propositionsfloden i riksdagen de här dagarna: den skall ge intryck av att landet har en handlingskraftig regering. Om vi ur redovisningen försöker vaska fram vad som kan betecknas som kraftåtgärder mot den ekonomiska och den organiserade brottsligheten blir resultatet dock magert. Jag vill återkomma till den debatt som fördes i kammaren den 1 mars. Jag tycker inte det kan vara ägnat att övertyga om att kampen mot den ekonomiska brottsligheten tillmäts tillräcklig vikt, om en åklagare som prioriterar den frågan framför andra faktiskt tillrättavisas för den sakens skull. När jag läste protokollet tyckte jag inte heller att justitieministerns uttryckssätt i den debatten, att man inte generellt skall prioritera, var tillfredsställande. Jag tror det skulle vara av värde om regeringen gav ett otvetydigt besked om huruvida den anser att den ekonomiska brottsligheten är så allvarlig att den skall prioriteras vid brottsbekämpningen. Vågar jag tolka justitieministerns uttalande i dag som klarare på den punkten än hans uttalande den 1 mars?

Herr talman! Det är inte meningsfyllt att jag upprepar allt som har gjorts och som är på gång på detta område. Av både budgetpropositionen, utskottsbetänkandet och det jag har redovisat här i kammaren framgår vilka åtgärder som under de två senaste regeringarna har vidtagits mot den ekonomiska och den organiserade brottsligheten. Då måste man hålla i minnet att i varje fall inom mitt ansvarsområde, justitiedepartementet, praktiskt taget ingenting konkret hade gjorts på det här området före regeringsskiftet 1976. Det samlade greppet över lagstiftningsåtgärderna kom också till på initiativ av trepartiregeringen. Arne Nygren och Nils Berndtson har på nytt tagit upp frågan om prioriteringen. Jag vill i det sammanhanget nämna att det beslut av JK som omtalas rörde ett fall då han riktade en erinran mot en åklagare, som bl.a. hade beslutat att förundersökning i visst fall inte skulle inledas. Detta beslut har sedan tagits till intäkt för att JK skulle ha gjort gällande att den ekonomiska och den organiserade brottsligheten inte skall med kraft bekämpas. Jag finner det obegripligt att någon kan seriöst lägga in en sådan innebörd i JK:s beslut. Utöver en kritik av olika formfel läser jag i JK:s beslut endast in att en åklagare inte, när åtskillig tid återstår innan en viss gärning preskriberas, får avskriva frågan om förundersökning och åtal för gott på grund av att andra angelägna arbetsuppgifter föreligger. Ett sådant konstaterande finner jag naturligt. Arbetsläget kan ju ändras och möjlighet därigenom yppas att ta upp en förundersökning. Som jag har uttalat i budgetpropositionen står det klart att polisen inte kan tillföras så stora resurser att man kan effektivt ingripa mot all brottslighet. Det är därför naturligt att man talar om prioritering. Från polishåll uttalas ofta önskemål om en generell prioritering i den meningen att statsmakterna brottsart för brottsart — från den grövsta till den lindrigaste — skall ange i vilken ordning ingripande skall äga rum. Jag har då sagt att en sådan generell prioritering inte är möjlig att göra. Den skulle inte heller vara ändamålsenlig. Förhållandena är alltför olika på skilda håll i landet. Det är därför angeläget att handlingsfriheten på det lokala planet inte låses för hårt genom centrala direktiv. Även med begränsade resurser kan goda resultat uppnås genom punktinsatser och en effektiv planering i övrigt. På det viset bör också mindre högprioriterade arter av brottslighet kunna angripas. Att så sker är angeläget. Det föreligger annars risk för att den allmänna laglydnaden luckras upp på de områden som lämnas utan åtgärd. Jag anser alltså att man inte bör göra någon sådan generell prioritering i fråga om polisens verksamhet. Däremot menar jag att det är ändamålsenligt att peka ut vissa arter av brottslighet som bör ägnas särskild uppmärksamhet. I det hänseendet har jag i budgetpropositionen i år liksom tidigare år framhållit att jag högt prioriterar kampen mot narkotikabrottsligheten samt den organiserade och den ekonomiska brottsligheten i övrigt. Men jag har också — och det anser jag vara naturligt — angett att åtgärder mot den s.k. traditionella brottsligheten inte får eftersättas. Jag vill i den delen särskilt peka på allvarligare brott som riktar sig mot de enskilda samhällsmedlemmarna, bl.a. rån och våldsbrott. Jag har uttalat att jag anser väsentligt att polisens verksamhet även inriktas på att med snabbhet och kraft bekämpa sådana arter av brott. Det har nämligen alltid varit och måste vara en väsentlig uppgift för samhället att skydda medborgarna till person och egendom. Av budgetpropositionen framgår alltså klart att polisen skall prioritera kampen mot den ekonomiska brottsligheten samt mot allvarligare brott — framför allt våldsbrott — som riktar sig mot enskilda. Ingen behöver tveka om den saken trots de frågetecken som Arne Nygren vill ställa upp. Som exempel på andra brott som bör prioriteras har jag nämnt allvarligare brott som riktar sig mot de enskilda samhällsmedlemmarna, bl.a. rån och våldsbrott. Jag har också pekat på koppleri, häleri, skattebrott och trafikbrott som visar hänsynslöshet eller allvarligare brist i omdömet. Vilka av dessa brott anser Arne Nygren inte bör bekämpas med kraft? Vilka skall lämnas helt opåtalade? Kan vi inte enas om att kraftfulla insatser skall göras både mot den ekonomiska brottsligheten och mot de andra arter av brott som jag här har angivit? Kan vi inte också enas om att polisen, i all den mån resurserna förslår, också bör — såsom jag har angivit i budgetpropositionen — ingripa mot annan brottslighet? Den effekt som jag ändå tror att vi båda eftersträvar når vi bäst om det klara besked som jag har lämnat både i budgetpropositionen och nu här i kammaren inte sätts i fråga.
Herr talman! Nu har tre borgerliga företrädare haft ordet i denna fråga. Moderaten Håkan Winberg ägnade ett tiotal ord i sitt inlägg åt kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Centerpartisten Åke Polstam ägnade litet mer tid åt detta ämne men beklagade att han kanske hade pratat för mycket om ekonomisk brottslighet. Justitieministern har — det skall jag säga till hans heder — ägnat god tid åt resonemanget om ekonomisk brottslighet. Om justitieministern nu skall framlägga förslag om åtgärder mot denna brottslighet, är han beroende av Håkan Winbergs och övriga moderaters välvilja samt av Åke Polstams och hans centerpartistiska partivänners välvilja, om förslaget skall gå igenom. Här är det risk för att bakgrundsstödet för eventuella åtgärder inte är det bästa. Till sist vill jag konstatera att justitieministerns svar på prioriteringsfrågan sannerligen inte blev tydligare. Jag ställde min fråga ganska rakt: Skall åklagare, polis m.fl. i sitt brottsbekämpande arbete prioritera kampen mot den ekonomiska brottsligheten? Detta vill polis och åklagare gärna ha ett besked om från statsmakterna. Jag må säga att jag tyder justitieministerns svar så, att regeringens mening är att inte göra någon sådan prioritering.